Herr talman! Roger Haddad har, mot bakgrund av de möjliga konsekvenser som eventuella förslag från den pågående utredningen Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism kan få, frågat mig om jag och regeringen kommer att genomföra en konsekvensanalys av Säkerhetspolisens möjligheter att inhämta information från Försvarets radioanstalt, FRA. Han har även frågat om jag och regeringen avser att ge utredningen tilläggsdirektiv alternativt be en ny utredning att se över Säkerhetspolisens framtida möjlighet att använda information från FRA i förebyggande syfte.Som jag nämnde i ett frågesvar den 22 april 2015 är kampen mot terrorism en prioriterad fråga för regeringen. Terrorism utgör ett allvarligt hot mot vår säkerhet och mot våra medborgerliga fri och rättigheter.Terrorismens utveckling ställer nya krav på myndigheternas agerande. För att bekämpa terrorism krävs ett långsiktigt arbete med fokus på samverkande insatser från många aktörer.Terrorismbekämpningen måste alltid ske i enlighet med våra grundläggande fri och rättigheter.

Först när utredningen har lämnat sitt betänkande vet vi hur eventuella förslag ser ut och hur de kan påverka myndigheternas arbete. Det är för tidigt att säga vilken eventuell ytterligare analys som kan behövas. Jag avser därför inte att i nuläget vidta några åtgärder.
Herr talman! Jag tackar inrikesminister Anders Ygeman för svaret.< Drottninggatan i Stockholm. Den senaste tiden har vi också i vårt geografiska närområde i norra Europa och Skandinavien noterat attentat i terrorismens namn - i Bryssel, Paris och Köpenhamn.När det gäller svenska deltagare finns det åtminstone 130 bekräftade personer som har rest från Sverige till konfliktområden i Mellanöstern för att i terrorismens namn döda med hänsynslösa metoder. Överlevande som återvänder till Sverige utgör ett indirekt eller direkt hot.Enligt Säkerhetspolisens information kan den siffran stiga till uppemot 300 personer eller ännu fler. Folkpartiet välkomnar därför förslaget att kriminalisera resor från Sverige till konfliktområden. I dag är de tyvärr inte det.Säkerhetspolisen är en av de polismyndigheter som ligger under justitieutskottet och regeringen. Säkerhetspolisen ska bedriva kontraspionage men också kontraterrorism och skydda vår demokrati. I detta viktiga uppdrag ingår att kunna beställa signalspaning genom Försvarets radioanstalt, FRA.Folkpartiet har försökt bringa klarhet i detta.

Herr talman! Roger Haddad frågade mig hur regeringen tänker agera. Det enkla svaret är att regeringen har agerat.Det kan tyvärr inte sägas om den regering som Roger Haddad stödde. Ni hade tid på er. Inget av de två problemkomplexen var okända under den tid som den moderatledda regeringen satt vid makten.Vi hade resor till terror och krig, men det togs inga initiativ för att utreda eller kriminalisera dem. Vi kom till ett rent bord. Vi tog i december initiativ till en snabbutredning som ska redovisas den 18 juni. Jag för min del tänker vänta tills resultatet av den utredningen blir känt.Låt mig också säga att inte heller FRA-problemet, som Roger Haddad uttryckte det, var okänt under den moderatledda regeringens tid. Det diskuterades. Vi har den begränsningen att signalspaning inte får inriktas på personer utan bara på företeelser.Därför går min fråga tillbaka till Roger Haddad. Om han nu, innan utredningen och analysen är klara, är bombsäker på hur problemet ska lösas vore jag tacksam om han kunde delge kammaren hur Roger Haddads lösning ser ut.Ni hade åtta år på er att agera och gjorde ingenting. Nu kräver ni att regeringen ska agera. Fine! Den 18 juni kommer utredningen. Sedan ska vi beskriva vår handlingslinje. Vi kommer att lägga fram en proposition för kammaren efter sommaren som får behandlas av höstriksdagen mindre än ett år efter att regeringen tillträdde, inte efter åtta år med armarna i kors.
Herr talman! Till skillnad från inrikesministern har jag haft förmånen att jobba i Rikspolisstyrelsen och i justitieutskottet i fyra år.Det var vi som lämnade en handlingsplan mot terrorism, som statsrådet just nu tänker revidera. Den kommer kanske i sommar.

Annars hade väl rikspolischefenen eller den dåvarande socialdemokratiska ordföranden i justitieutskottet påpekat att vi hade 200, 300 eller 400 resande. Men vi hade inte det då.Det är andra faktorer i vår omvärld och numera tyvärr i vårt närområde som gör att vi och ni tvingas agera. Hittills har vi försökt ha en samsyn om FRA, Säkerhetspolisen och skyddet av vår demokrati. Det är detta vi diskuterar.Redan 2008 och 2009, när den dåvarande regeringen lät utreda Säkerhetspolisens möjligheter till signalspaning för polisiära behov, framfördes vikten av att Säkerhetspolisen skulle kunna signalspana både generellt och efter att förundersökning inletts. I den delen är det ingen ny information.Det görs olika avvägningar. Det är svåra beslut. Men nu ser vi - det är en tydlig konsekvens - att om man kriminaliserar resande och om man öppnar förundersökningar finns det en risk att Säkerhetspolisen kan tappa viktig information.Jag står inte här och säger att jag är expert eller att jag tycker att detta är en enkel lagstiftningsfråga, utan det krävs självklart juridisk expertis, och man behöver se på integritetskonsekvenser. Men hur skulle man kunna göra, om det är välmotiverat av åklagare och domstol, i brottsbekämpande syfte - inte minst när det gäller terrorism? Nu pratar vi ju om terrorism, inte om böter eller att någon smugglar in sprit från Tyskland, utan vi pratar om terrorism. Hur ser statsrådet på den frågan?Vi kan vänta tills utredningen kommer den 18 juni. Men redan för en månad sedan och redan i yttrandet över utredningen 2008 eller 2009 pekade Säkerhetspolisen just på detta. Därför tar vi upp frågan igen.
Herr talman! Det stämmer att Roger Haddad har suttit i Rikspolisstyrelsen i fyra år och i justitieutskottet i fyra år. Det stämmer att den borgerliga regeringen antog en nationell strategi mot terrorism. Men det stämmer också att de tog upp problemet med terroristresor i den nationella strategin utan att göra något för att kriminalisera det.Det stämmer att du har suttit i riksdagen i fyra år, Roger Haddad, utan att ta upp det här problemet, utan att se problemet. Ingen såg problemet, säger Roger Haddad. Jag bara tittar på talmannen som sitter här. Han skrev som socialdemokratisk ledamot debattartiklar om att kriminalisera detta, så det var känt - men kanske inte i Folkpartiet eller i regeringen.Jag ska inte raljera för mycket om detta. Problemet är: Vi har tagit tag i frågan. Vi har beskrivit hur vi tänker agera. Roger Haddad hör ett radioinslag där Säkerhetspolisen intervjuas, och så skriver han en interpellation. Men han har ingen egen tanke om hur detta ska gå till. Det är ju det som är slutsatsen.Man hör ett radioinslag. Man skriver en interpellation. Man hoppas på det bästa.

Vi har inte - vad jag vet - haft en situation där vi snart är uppe i 300 personer, kanske 400, varav många ungdomar från svenska städer, som reser ned i terrorismens namn. Det är klart att det är därför frågan blir extra aktuell.Jag har själv, herr talman, stått här och sagt: Jag är inte juridisk expert. Jag har inga exakta lösningar. Men det är oppositionens roll att lyfta upp frågor. När vi besöker verksamheter och har dialog med verksamheter är det viktigt att vi lyfter upp och diskuterar frågorna.Jag har fått ett svar i dag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerDet stämmer att vi, när Roger Haddad utgjorde regeringsunderlag och vi hade en moderatledd regering, inte hade 130 utländska stridande, utan vi hade 100. Men det är en klen ursäkt för att inte agera.Låt mig för att problematisera ta upp ett annat. Om vi väljer att ytterligare kriminalisera kommer vi att försvåra för den förebyggande verksamheten.I dag är vi beroende av tips och information. Det kan vara en anhörig som är orolig för att ett barn ska åka och strida. Uppemot hälften av dem som åker och strider dör - de kommer aldrig tillbaka till Sverige. Men det är självklart att om det är en brottslig verksamhet att åka iväg minskar det viljan hos anhöriga att anmäla till polis eller säkerhetspolis att ens man, son eller dotter är på väg för att strida. Det är också något som vi kommer att vara tvungna att hantera när utredningens förslag kommer.Att kriminalisera är en bra åtgärd. Jag tror att den är rätt och riktig och tror inte att det finns något alternativ. Men det är ingen enkel väg, inget quickfix. Vi kommer att få hantera ett antal svåra frågor när utredningens resultat väl ligger på regeringens bord och när remissinstanserna har fått säga sitt. Då välkomnar jag Roger Haddads bidrag till den debatten.